Herr talman! Anders Ygeman har frågat mig dels om jag tycker att det är rimligt med en kommunal driftsform som kan fatta beslut i strid med fullmäktiges beslut utan att det finns en möjlighet att överklaga, dels om jag avser att vidta lagstiftningsåtgärder som gör det möjligt att angripa beslut som kommit till på detta sätt. Interpellationen har ställts mot bakgrund av att AB Storstockholms Lokaltrafik, i dagligt tal kallat SL, genom ett styrelsebeslut har höjt priset för enstaka resor till 40 kronor från och med den 29 januari 2007 efter det att Stockholms läns landsting beslutat att fastställa taxan för enstaka resor till 20 kronor till och med den 31 mars 2007. Det är riktigt att möjligheten att få ett beslut prövat av domstol genom laglighetsprövning inte gäller beslut som fattas i ett kommunalt företag. Det är dock ägarens, det vill säga kommunens eller landstingets, uppgift att se till att dess företag bedriver sin verksamhet i enlighet med ägarens vilja och intentioner. I kommunallagen anges de minimikrav som en kommun eller ett landsting måste ställa i förhållande till sina företag i fråga om ägarinflytande och kontroll. När det gäller helägda kommunala företag ska fullmäktige bland annat fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, utse samtliga styrelseledamöter och se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. I övriga företag ska fullmäktige se till att den juridiska personen blir bunden av motsvarande villkor i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Utöver de i lagen angivna kraven på inflytande och kontroll har kommunen eller landstinget naturligtvis möjlighet att ställa ytterligare krav på sina företag i syfte att styra dem. Det är således kommunen eller landstinget som har ansvar för att man har den kontroll och styrning som krävs i det enskilda fallet. Om kommunen eller landstinget inte utnyttjar sina möjligheter att styra och kontrollera sina kommunala företag har kommun eller landstingsmedlemmarna möjlighet att påverka detta, ytterst genom ansvarsutkrävande vid de kommunala valen. Kommun och landstingsmedlemmarna har på så sätt möjlighet att påverka att beslut som fattas i de kommunala företagen stämmer överens med kommunens eller landstingets intentioner. Jag är i dagsläget därför inte beredd att vidta några åtgärder men avser naturligtvis att följa frågan. Talmannen konstaterade att interpellanten inte var närvarande i kammaren och förklarade överläggningen avslutad.